Herr talman! Jag hade inte tillfälle att vara inne i kammaren under den debatt i går som rörde sjukvårdsfrågorna; jag var i medkammaren. Men jag har erfarit att herr Lundström då tog upp ett yttrande av mig och bl.a. anförde att socialministern »som bekant har bortsett från att det föreligger någon vårdkris här i landet». Jag är litet förvånad över detta yttrande. Jag hade ju tillfälle att i december månad 1966 inte bara diskutera sjukvårdsfrågorna i sin helhet med herr Lundström utan också att utförligt tala om vad jag hade sagt. Och jag vill, herr talman, begagna tillfället att återigen i varje fall till protokollet läsa in att vad jag påpekat är, att det självfallet finns många lokala svårigheter inom sjukvården. Problemen kan på sina håll vara stora, men det finns enligt min mening inget underlag för talet om vårdkris som en beteckning på den svenska sjukvårdens läge i dag. Jag har velat anföra detta till protokollet för att starkt reagera mot det sätt, varpå man från folkpartiets sida inte bara använder citat utan över huvud taget behandlar den stora, allvarliga sjukvårdsfrågan. Jag hade anledning att i medkammaren i går ställa två frågor till partiledaren herr Wedén. Jag frågade honom om det råder vårdkris i Södermanlands län och, om så är fallet, vilka åtgärder herr Wedén ansåg att statsmakterna skulle vidta för att förbättra situationen. Jag frågade vidare, om herr Wedén kunde peka på något enda landstingsmöte i höst, inför vilket folkpartiet tagit något initiativ som kan sägas vara ett allvarligt och väl underbyggt försök att komma till rätta med den krissituation, som vi enligt folk partiet skulle ha i vårt land. Jag fick inget svar. Men eftersom herr Lundström i flera sammanhang här i kammaren tagit upp sjukvårdsfrågorna till diskussion, skulle det finnas anledning för mig att rikta i varje fall den sistnämnda frågan till honom: Vad har skett ute på landstingsmötena denna höst? Jag kan gärna, herr talman, tillhandahålla honom en viss vägledning. Här har ju från folkpartiets sida riktats häftiga attacker mot förhållandena på sjukoch hälsovårdens område. Man har gjort energiska försök att frammana bilden av en krissituation, inför vilken regeringen står rådlös, utan förmåga eller vilja att handla. När jag nu igen har ställt frågan om folkpartiet eller enskilda folkpartister tagit några initiativ vid höstens landstingsmöten för att komma till rätta med den kris och den nästan katastrofala situation, som de själva målar upp, har jag inte särskilt stora förhoppningar att få ett svar. Därför skall jag försöka ge svaret själv. Det finns inte något som helst samband mellan folkpartiets propaganda på detta område och folkpartirepresentanternas politiska insatser. Jag har sett litet på vad som har hänt ute i landstingen denna höst. Inom 16 landsting har folkpartiet över huvud taget inte tagit något eget initiativ eller gjort någon framstöt som skulle kunna rubriceras som ens ett försök att komma till rätta med den vårdkris som i andra sammanhang bekymrar partiet så starkt. I övriga landsting förekom motioner eller interpellationer i vårdfrågor, men de gällde som regel perifera spörsmål. Det kan noteras att några av motionerna aldrig kom upp till realbehandling, eftersom de förslag som de innehöll redan hade tillgodoseits genom initiativ från landstinget eller staten. I vissa andra fall kan man kanske spåra ansatser till förhalning. Ett antal motioner kan sägas inne bära vissa marginella insatser, som kanske kan ge begränsade fördelar. Men slutbilden är fullständigt klar. Några insatser som verksamt skulle kunna bidra till att undanröja den sjukvårdskris, som man talar om, har inte presterats av folkpartiet eller enskilda folkpartister under landstingsmötena i höst. Folkpartiets propaganda om krisen har alltså inte påverkat folkpartiets egna förtroendemän så att de kommit med några påvisbara initiativ i de församlingar, där landets sjukvårdsfrågor i så hög grad avgörs. Eftersom herr Lundström uppenbart i går riktade denna anklagelse mot mig, har jag i dag velat begagna tillfället att lämna honom en redovisning på detta viktiga avsnitt.

Herr talman! Låt mig först säga att en stor del av de saker, som socialministern nu berörde, togs upp under gårdagens diskussion. Herr Söderberg beskrev — låt vara inte med samma utförlighet, utan mera summariskt — hur litet folkpartiet hade gjort i landstingen. Gentemot detta sade jag då — och jag vill upprepa det nu när socialministern är närvarande — att de frågor som vi diskuterar i riksdagen är frågor som berör problemen i stort.

Det gäller alltså inte bara den slutna utan även den öppna sjukvården. Jag sade i går — och jag upprepar det här — att personalproblemet är ett mångfasetterat problem. Det gäller inte bara lönefrågor, arbetsförhållanden i övrigt och organisationsspörsmål, utan också servicefrågor och en mängd andra saker. Om man verkligen skall nå resultat kommer det att kosta pengar. Jag reste därför spörsmålet hur dessa pengar skall anskaffas och nämnde olika alternativ. Det är en fråga som man inte kan ge sig på utan att problemen blivit analyserade centralt — alltså genom statligt initiativ — och man försökt komma fram till en lösning som avser både de rent statliga uppgifterna och de uppgifter som omhänderhas av landstingen.

Därför finns all anledning att ytterligare påfordra de initiativ i detta viktiga avseende — andra att förtiga — som jag närmast berörde i går. För mig har det hela tiden, när jag tagit upp dessa sjukvårdsspörsmål i flera år, stått klart att det är en så väsentlig fråga, att den i stort sett måste ges prioritet framför många andra. Olika människor och olika grupper av människor har olika önskemål och olika behov. En del behöver bostäder — inte alla, ty de flesta har. En del behöver bidrag av olika slag — inte alla men en del. Detta är problem som man bör försöka lösa för berörda grupper. Men allesammans vi människor, som inte möjligen den moderna ättestupan trafiken tar död på med detsamma, kommer att ha behov av sjukvård. Därför måste det vara en gemensam angelägenhet för oss alla, så viktig att jag tycker att vi borde kunna förena oss att verkligen gemensamt göra den insats från det allmännas sida som är möjlig. Jag vill till sist understryka, vad jag också sade till herr Söderberg i går, då han inte ville använda ordet »vårdkris», vilket nog inte heller socialministern ville göra i dag, att det ju inte är på orden det beror. Strunt i orden! Det viktigaste är att man verkligen på bred front griper sig an med ett problem, som såvitt jag förstår även socialministern är medveten om.
Herr talman! Herr Lundström sade att man skall »strunta i orden». Jag noterar det, och då hoppas jag att man inom folkpartiet nyanserar sin propaganda i fortsättningen. Herr Lundströms tonläge lade jag också märke till. Han sade att det är angeläget att »alla goda krafter förenas» i de viktiga uppgifter som föreligger. Jag noterar även detta. Men mycket av allt det som herr Lundström sade här i denna dämpade ton kontrasterar starkt mot den propaganda, som man centralt driver och har drivit ute i landet. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med någon längre redogörelse, men det finns några inslag i denna propaganda som jag har reagerat emot. Det är framför allt den notoriska underlåtenheten att redovisa vad som sker och vad som hänt. Man gav för några år sedan ut en broschyr »Medicin mot vårdkrisen» som vi diskuterade i fjol. Där redovisar man över huvud taget inte någonting av vad som faktiskt händer. Må det vara mig tillåtet, herr talman, att göra några påpekanden. Här står vi inför uppgifter som är stora, och personligen är jag medveten om att det finns många problem med många svårigheter, det har jag i olika samman Allmänpolitisk debatt hang understrukit. Vi har problemen inom åldringsvården, kanske framför allt i de största städerna. Vi har lokalt betingade svårigheter beträffande provinsialläkartjänsterna i Norrland. Vi har nya specialiteter som tränger sig på och som måste infogas i vårt sjukvårdssystem, t.ex. den nu aktuella njursjukvården. Vi är medvetna om de påfrestningar som många enskilda kan utsättas för, när de konfronteras med brister som självfallet finns. Men vi nöjer oss ju inte med att ropa om vårdkris. Vi satsar hårt för att öka resurserna ännu mera, så att ingen skall behöva riskera att bli utan adekvat behandling och vård.

Tvärtom — jag har redovisat vad som har hänt på landstingsmötena denna höst. Herr Lundström tar upp personaltillgången. Låt mig, herr talman, bara säga ett par ord om detta, därför att det är så väsentligt. Folkpartiet redovisar ju ingenting. Vi har satsat starkt på läkarutbildningen, så starkt att vi inom loppet av detta decennium fördubblar intagningskapaciteten vid de medicinska fakulteterna, från 450 till över 900 medicine studerande per år. Medicinalstyrelsen uppskattar att vi under tre år, 1967—1969, kommer att få ett nettotillskott av drygt 1000 heltidstjänstgörande läkare, inberäknat utländska läkare, Och efter 1969 bör verkningarna av den kraftigt ökade läkarutbildningen göra sig än mera gällande. Vi har haft förmånen att här i landet få ta emot ett betydande antal utländska läkare. För att på bästa sätt kunna utnyttja detta tillskott har vi organiserat en omfattande kursverksamhet för att snabbt sätta de utländska läkarna in i vårt språk och i våra förhållanden. Jag kan nämna för kammarens ledamöter, att just i de här dagarna får vi ett tillskott av 55 väl kvalificerade läkare från Tjeckoslovakien och Bulgarien. När det gäller sjuksköterskeutbildningen har intagningen i sjuksköterskeskolorna ökat från 1800 år 1960 till 2 800. Det totala antalet yrkesverksamma sjuksköterskor har stigit från mindre än 20000 år 1960 till bortåt 27 000, och medicinalstyrelsen uppskattar nettotillskottet under de närmaste tre åren till cirka 3 700 heltidsarbetande sköterskor vid oförändrad yrkesintensitet. När det gäller övriga personalgrupper, assistenter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden, har utbildningen också ökat. Vårdkapaciteten på våra kroppssjukhus gör det nu möjligt att lägga in över 1 miljon människor för vård under ett år. År 1965 var siffran 1100 000. Det innebär i genomsnitt över 3 000 intagningar per dag, dessutom sker under ett år bortåt 10 miljoner läkarbesök vid sjukhusens öppna mottagningar. Det sker ju ett väldigt sjukhusbyggande här i vårt land, som inte minst landstingens ledamöter väl känner till. Men tydligen är herr Lundström även på den punkten främmande för vad som händer ute i bygderna. År 1966 byggdes sjukhus och sjukhem för cirka 470 miljoner. Under innevarande år beräknas sjukhusinvesteringarna öka med inte mindre än cirka 60 procent till 750 miljoner och nästa år beräknas de öka ytterligare till drygt 850 miljoner kronor för att 1969 gå upp till över 900 miljoner. Det skulle betyda ungefär en fördubbling av sjukhusbyggandet från 1966 till 1969, dvs. på tre år. Sjukvårdshuvudmännen gör här utomordentliga insatser och det har vi anledning att tacksamt notera. Man anklagar oss också för att man inte planerar och prioriterar. Låt mig där bara peka på långtidssjukvården, som är så viktig och väsentlig — den tar ju sikte på åldringarnas behov. Förra året byggdes sjukhem för cirka 120 miljoner kronor och i år beräknas det ske en fördubbling av sjukhemsbyggandet. För nästa år beräknas ytterligare en kraftig ökning. Detta är resultatet av en medveten styrning, som givit förtur åt sjukhemmen inom sjukvårdsbyggandet. Resultatet kan avläsas i att inte mindre än 15000 nya sjukhemsplatser, dvs. platser för långtidsvård för i huvudsak äldre kommer att stå färdiga eller vara under byggnad 1969. Denna nettoökning av platsantalet innebär ett mycket stort tillskott till de 23 200 långtidsvårdsplatser vi hade 1965. Det betyder att vi raskt närmar oss det platsantal inom långtidsvården, som uppställdes som mål av läkarprognosutredningen, nämligen cirka 40 000 platser år 1970. En stor utbyggnad pågår även av den andra sidan av åldringsvården. Platsantalet på våra ålderdomshem har under 1960-talet ökat med närmare 10 000 vårdplatser, och 1966—1967 har igångsättningstillstånd beviljats för inte mindre än 6 700 nya vårdhemsplatser. Det har väl aldrig tidigare här i vårt land byggts så mycket på detta område. Jag skall inte gå in på den öppna åldringsvårdens mycket snabba utbyggnad, där kommunerna gör utomordentligt goda insatser, även om mycket återstår. Jag skall inte heller här ta upp — vilket annars kanske på sitt sätt vore befogat, eftersom man så medvetet från folkpartiets sida underlåter att redovisa vad som händer — alla de insatser som har gjorts och görs i fråga om integrering och planering på detta stora och viktiga område. Jag skall stanna här, herr talman! Jag har haft ett behov av att med anledning av herr Lundströms anklagelser i går mot mig reagera och i varje fall till protokollet notera dels vad som har förekommit och dels vad jag har sagt.

Jag vill slutligen understryka vad herr Lundström sade, att här behöver alla goda krafter samverka.

Herr talman! Det är ju en oppositionens uppgift att peka på vad som brister. Jag kan inte förstå att man anklagar oppositionen och särskilt folkpartiet för att vi inte talat om allt som har hänt. Det talar ju regeringen och dess parti så mycket om! Dessutom är det som bekant så att hälsan tiger still — det som är bra diskuterar man inte, men det som inte är bra diskuterar man. Det är vad vi har gjort.

Jag tog för givet att även de som skrivit detta visste vad de talade om. På tal om de många byggnationerna är det ju så, att om man inte har folk kan man inte utnyttja de nya fina sjukhusen. Häromdagen läste jag i tidningen att på det nya 12-miljonerslasarettet i Vetlanda hade man fått lov att stänga BB-avdelningen. Den har inte va rit öppen sedan i juni, och det beror på att det inte har funnits folk och att man hela tiden också haft problem med överläkare och annan personal vid sjukhuset. Slutligen må tillfogas ett par ord om personalbristen, eftersom jag anser den vara det verkligt stora problemet i sammanhanget. Man redovisar här hur utbildningskapaciteten för sjuksköterskorna har stigit och även hur många platser som är vakanta och hur många som besatts med annan arbetskraft. För någon månad sedan läste jag i Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor några meningar som jag ber att få citera: »Ett väldokumenterat faktum är att personalföreståndare och klinikföreståndare runt om i landet många gånger tvingas sitta och ringa runt ända fram till sista minuten för att exempelvis finna en sjuksköterska som kan övertalas att rycka in tillfälligt.

Det är på detta jag har lagt tyngdpunkten den här gången. Socialdemokraterna, som i 35 år suttit vid makten, måste ha planerat bristfälligt, när situationen på sköterskesidan är sådan som den är praktiskt taget överallt i landet.

Herr talman! Det sista som herr Lundström sade tror jag han skall vara försiktig med. Folkpartiet har sannerligen inte varit särskilt förutseende när det gäller de växande krav inom sjukvården vi har kommit att ställas inför. Inte heller i detta avseende skall jag trötta kammarens ledamöter med en alltför ingående redogörelse. Jag hade tillfälle att i en lång debatt år 1966 bl.a. behandla den här frågan med herr Lundström. Men låt mig bara erinra om att när folkpartiet i början på 1950-talet — man åberopar det ofta — lade fram sin ofta åberopade motion där man tog upp vissa frågor så var kroppssjukvården över huvud taget inte nämnd. Man kom senare igen med ett förslag om en tioårsplan för eftersatta vårdområden. Riksdagsmajoriteten var skeptisk mot dylika planer och det visade sig välgrundat. Några år efteråt kom nämligen arbetskraftsutredningens prognos, i vilken bl.a. en av folkpartiets ledande män skrev under utlåtandet om att vi 1960 skulle ha balans mellan tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor och att vi 1965 skulle ha ett överskott på 2000 sköterskor. Tyvärr kom den prognosen att påverka intagningen till sjuksköterskeskolorna på 1950-talet. Utredningen var inte ensam om sin felbedömning. År 1955 förklarade folkpartiets dåvarande gruppledare i denna kammare, herr Ohlon, att det redan ett stycke in på 1960-talet skulle visa sig, att man inte behövde så stora intagningar av läkarkandidater som i det kritiska läget i mitten på 1950-talet. Tyvärr var det knappast någon, som vid den tiden tillräckligt klart insåg det snabbt växande behovet av läkare — allra minst läkarna själva. Bilden har sedan dess radikalt förändrats. Regeringen tog en rad olika initiativ i slutet på 1950-talet och i början på 1960-talet, och jag har redovisat den mycket kraftiga utbildningsdrive som för närvarande pågår för att just öka tillgången på personal av olika kategorier. Jag har, herr Lundström, aldrig riktat kritik mot folkpartiets rätt att kritisera bristerna. Jag har sagt tidigare, att det bör ingå i ett oppositionspartis uppgifter att kritisera, och jag har också påpekat att det inte finns anledning att dölja brister. Men det är två ting jag vill slå fast. För det första är det den ringa korrespondensen mellan vad som uträttas av folkpartiets ansvariga ledamöter ute i landstingen och den folkpartipropaganda som uppenbart drivs centralt. Där folkpartiets landstingsmän har att ta sitt ansvar för sjukvården, där märker man inte mycket av tongångarna i propagandan. För det andra skulle jag vilja säga, att folkpartiet centralt sannerligen inte har någon anledning att slå sig för sitt bröst när det gäller insatser i olika avseenden. Vi har anledning — jag stryker under det, herr talman — att förena alla goda krafter i det här arbetet. Det är en viktig fråga och ett väldigt område. Men skall en diskussion om sjukvården vara meningsfull, måste man redovisa vad som händer och sker och vad som planeras. Det är detta folkpartiet notoriskt har underlåtit att göra. Jag är väl medveten om, herr Lundström, att på det lokala planet, på 1okala sjukhus, kan svårigheterna vara mycket stora, men insatserna för utbildningen på olika nivåer tar ju sikte på att öka våra resurser och att åstadkomma förbättringar. Jag har haft något med politisk upplysningsverksamhet att göra under mina år, och jag tror, herr Lundström, att det alltid gagnar saken bäst att tala om vad som sker.

Landstinget överklagade hos Kungl. Maj:t. Eftersom Kungl. Maj:t icke har möjlighet att förvägra ett landsting att bygga ett sjukhus på något ställe — det är inte Kungl. Maj:ts sak att bestämma sådant — så fick Jönköpings läns landsting rätt att bygga detta sjukhus, vilket aldrig borde ha skett. Om herr Lundström tar kontakt med sin partivän, som är förvaltningsutskottets ordförande i Jönköpings läns landsting, så kanske han får närmare kännedom om dessa frågor. Herr Lundström talade om personalbristen. Visst finns det vissa svårigheter, och de ligger inte minst på det organisatoriska planet. Om man kunde komma till rätta med de gamla fördomar som många gånger råder hos läkare, sjuksköterskor och andra, skulle svårigheterna kunna bemästras betydligt lättare. Jag kan nämna som exempel att om sjuksköterskor inte anställs för en viss speciell klinik, så som nu sker, utan vid lasarettet som helhet, så skulle det vara möjligt att göra tillfälliga omdisponeringar på ett helt annat sätt än som nu kan ske. Jag skulle här — men jag skall inte trötta kamaren med det — kunna ge många exempel hur man hindrat en förnuftig lösning, när det gäller att använda personalen på ett vettigt sätt. Sedan vill jag gärna hänvisa till vad herr Lundström sade om att man skall gripa sig an dessa frågor »på bred front». Ja, herr Lundström, den breda fronten finns ute i våra landstingsområden, och kan herr Lundström från sin centrala och upphöjda ställning påverka sina folkpartikamrater ute i landstingen att gör en mer effektiv insats och inte bara begränsa sig till att försöka hålla igen i fråga om landstingsskatterna, skulle det vara mycket vunnet med den här debatten.

Herr talman! Folkpartiets landstingsmän har väl, liksom alla landstingsmän, till uppgift att inom ramen för resurserna och så som lag och förordning bestämmer delta i skötseln av landstingets del av sjukvården. Just därför har jag viss förståelse inte bara för folkpartiets utan även för andra landstingsmän, om de med hänsyn till detta inte kan företa sig så mycket som skulle vara önskvärt, framför allt när det gäller personalbristen, vilken kan vara en ganska dyrbar fråga att lösa tillfredsställande. Beträffande lasarettet i Vetlanda har jag citerat en tidningsnotis som jag läst, och jag känner inte till någonting om sjukhusets tillkomst. Uppenbarligen har det emellertid inte tillkommit i strid mot lag och förordning. Men låt oss inte fästa oss vid det. I Stockholm finns en thoraxklinik, som såvitt jag vet ännu efter tio år inte har kunnat till fullo utnyttjas på grund av personalbrist. Det är en statlig institution! Jag har inte möjligheter att bemöta statsrådet Aspling utöver de två repliker jag redan haft. Låt mig, herr talman, bara säga honom, att om vi inom Ooppositionen påvisar bristerna och regeringen talar om vad som är bra, får vi ju en ganska god belysning av läget sådant det är, och det kan kanske föranleda initiativ. De initiativ som regeringen tagit under årens lopp har inte helt och hållet varit enbart regeringens förtjänst, utan de har ofta varit följdresultat av påstötningar från oppositionssidan.

Herr talman! Jag vågar, även om det är med viss tvekan så här i debattens slutskede, ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk för att tala om två frågor, nämligen investeringsavgiften och investeringsgarantierna. Trots uttryckens likhet rör det sig om helt skilda ämnen. Det ena berör den interna ekonomin och det andra u-landsfrågan. För en vecka sedan hade jag ett kort meningsutbyte med finansministern beträffande investeringsavgiften. Jag skulle nu vilja ytterligare något beröra ämnet. Finansministern underlät visligen att nämna detta i gårdagens stora exposé. Jag förstår det. Självfallet kan jag inte drömma om att man i dag från socialdemokratiskt håll skulle stå upp och erkänna: Det där med investeringsavgiften var fel. Skulle vi inte ha kunnat få det så långt att de sade: Det där med investeringsavgiften blev fel. I starten saboterade länsarbetsnämnderna regeringens avsikter genom att släppa fram väldigt många byggen för igångsättning i februari månad så att vederbörande byggare slapp investeringsavgiften.

Detta har medfört att den dämpning som regeringen vill åstadkomma för denna tunga sektor endast uppgår till 16 miljoner kronor eller knappt 3 procent för de första tre kvartalen. Nu säger konjunkturrapporten att volymminsk ningen på helår skall bli 12 procent, vilket i sin tur betyder att effekten först nu har börjat kännas, nu när vi gör ansträngningar för att få i gång mera byggnadsverksamhet. Är inte detta ödets ironi? Dispenslämnandet har varit rätt frikostigt, nämligen 175 miljoner kronor fram till den 13 oktober.

Nu säger konjunkturinstitutet på sid. 71—73 i höstrapporten, att primärkommunernas planer för 1968 innebär en ökad volym av 7 procent. En uppjustering till 11 procent har bedömts som rimlig.

Ingen kan vara betjänt av snedvridningar och uppladdningar inom vissa byggnadssektorer; och nog skulle vi väl kunna vänta oss en förnuftig reträtt ur ett läge skapat av Allmänpolitisk debatt en oförnuftig regeringsåtgärd — även av en socialdemokratisk regering. Det kan möjligen vara av ett visst intresse för kammarens ledamöter att veta att fram till augusti hade igångsatts byggen för endast ungefär 4 miljoner kronor, för vilka straffavgiften betalats in. Så till vida ger jag alltså finansministern helt rätt, att avgiften icke avsågs att vara fiskal. Fram till den 1 september hade bara någon miljon betalats in, av några olyckliga som kommit i ett definitivt tvångsläge. Situationen har nu blivit en annan. Det talade även herr Knut Johansson om för oss i går. Jag vill inte i detta skede av debatten göra några polemiska utfall, men jag rekommenderar dem som intresserar sig för investeringsavgiften att i efterhand läsa protokollet av den 22 februari och notera skillnaden i bedömning från herr Knut Johanssons sida då och nu; det kan stämma till eftertanke. Så, herr talman, vill jag säga några ord om investeringsgarantier och uhjälp. För att få en effektiv och ökande u-hjälp — som jag och säkert de flesta här i salen vill förverkliga — behövs det förutom ett varmt hjärta även ett kallt huvud och, ursäkta att jag säger det, något sinne för bokföring och redovisning. Det var glädjande men samtidigt kanske något betänkligt när SIDA i sin »blå bok» på s. 43 betonade att man under kommande budgetår skall ägna sig åt resultatbedömning. Jag skulle velat ha saken uttryckt så här: under kommande budgetår och i fortsättningen. Det borde vara en helt självklar sak att i varje u-hjälpsprojekt från början bygga in en enkel redovisningsrutin, så att man utan specialundersökningar och efterhandskontroller automatiskt fick fram en löpande resultatredovisning. Fru Diesen har för mig kommenterat nyttan av resultatbedömning av u-landshjälpen. Jag instämmer och vill stryka under: För att i den svenska allmänna opinionen få en positivare inställning till u-landshjälpen måste vi kunna ordentligt följa upp våra åtgärder PR mässigt på hemmaplan genom att tala om resultaten. Det skapar förtroende för SIDA och ett breddat intresse för hela verksamheten. Jag läste före den s.k. hundramannadebatten i september en hel del socialdemokratiskt tryck; det var en nyttig läsning. För min del stärkte det mig i min politiska tro. Bland annat studerade jag diskussionsunderlaget till den socialdemokratiska <extrakonferensen. Avsnittet om u-landshjälp var en ganska beklämmande läsning. En ledamot av denna kammare ville koppla ihop mera pengar till u-landshjälp med en skärpt arvsoch gåvoskatt. Man vill alltså å ena sidan framstå som u-landsvänlig men å andra sidan ta pengarna till detta på ett alldeles speciellt sätt. Speglar ett sådant förslag u-landshjälpens förankring och offerviljan härför inom de djupa socialdemokratiska leden? Så fanns det ett par förslag som ville få ett fördömande av vårens utfästelse om investeringsgarantier. Dessa förslag andades en sådan negativism mot det svenska näringslivet och dess möjligheter att verkligen göra positiv nytta i u-land att det var skrämmande, Jag noterade med stor tillfredsställelse att dessa framstötar effektivt slogs tillbaka, och härmed är jag inne på min fråga. När nu — det blir väl närmast under finansministerns ledning — det kommer att formas ett förslag om garantier för politiska risker åt den svenska företagsamheten som vill investera i u-land, kan vi då få ett förslag så väl utformat att det blir till verklig nytta? Jag hoppas verkligen att finansministern icke som en eftergift åt vissa kretsar inom det egna partiet skall lockas att förse detta förslag med bindningar, kontroller, särvillkor med speciell politisk inriktning etc. Det är med stor spänning jag väntar på det förslaget. Först med det på bordet kan i varje fall jag personligen avgöra om vi i våras sålde oss för en grynvälling i u-landskompromis sen eller om vi verkligen — som jag innerligt hoppas — tog ett steg i rätt riktning för ett konstruktivt nyskapande i u-länderna med hjälp av den svenska företagsamheten.

Herr talman! Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning när det gäller förbättringar av förläggningslokalerna för våra värnpliktiga än att det är nödvändigt att en sådan förbättring sker. Jag kan däremot dela varken motionärernas eller utskottets uppfattning när det gäller att det skall ske genom renovering av nuvarande gamla kaserner.

Här behövs en översyn av hela vår fredsorganisation, och det finns inte längre något skäl att ha kvar det gamla systemet, som också var grundat på att man skulle skaffa möjligheter för de värnpliktiga att få sin utbildning i hemorten. Det är ju numera absolut omöjligt att så kan ske. Stockholmarna får ju vara beredda att fara mycket långa vägar för att få sin utbildning, och därför är det alla skäl att man först gör en ordentlig översyn över hela vår fredsorganisation och sedan ser till att man får lämpliga förläggningslokaler på de or ter där denna fredsorganisation skall fungera. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Herr Söderberg och jag har ju tidigare haft en diskussion i denna fråga och jag känner igen herr Söderbergs tongångar, men jag fäste mig i hans inlägg här vid ett ordval där han säger att det tydligen är ett slöseri av stora mått när man renoverar vissa kasernbyggnader. Jag tillåter mig, herr Söderberg, att ställa en fråga. Den största garnisonsort vi har här i landet är väl ändå Boden — jag råkar vara hemma där, som herr Söderberg känner till. Enligt herr Söderbergs resonemang skulle man ha underlåtit att renovera ett stort antal kaserner i denna garnison som inte minst inrymmer en hel del stockholmspojkar och pojkar från stockholmstrakten — det är ganska många hundra sådana, som varje år kommer till dessa kaserner, vilka befunnit sig i ett bedrövligt skick under alltför många år. Både av normala anslag och med AMS-pengar har vi äntligen kommit i gång med, om jag så får uttrycka mig, stormsteg, att få en renovering till stånd. Kan herr Söderberg säga, att det är ett enormt slöseri med medel, har herr Söderberg fog för ett sådant uttalande, har Ni jämfört vad en nybyggnad skulle kosta med de renoveringsbelopp som nu kommit till användning? Det är grundligt prövat av fortifikationsförvaltningen och en del andra organ, och det är fullt klarlagt att den kaserntypen med de kostnader som nedlagts nu fyller de anspråk man kan ställa på moderna förläggningar. Jag kan inte instämma i herr Söderbergs resonemang när han talar om att detta är ett enormt slöseri. Nej, herr talman, det har varit en välgärning för dessa tjugoåringar, inte minst för dem som kommer från långt avlägsna trakter i Sverige, att när de skall fullgöra sin tjänstgöring uppe i denna den störs ta garnisonsorten i Sverige, förläggas i ordentliga lokaliteter som åtminstone inte skall vara sämre än vad som erbjudes i vissa av våra fängelser i det här riket.

Herr talman! Det är inte min mening att efter två dagars allmänpolitisk debatt på nytt skapa en debatt i ett ämne som riksdagen oftast med en viss affekt sysslat med många gånger tidigare. Av flera skäl torde det dessutom vara dömt att misslyckas. Dels är statsutskottet enhälligt då det gäller behandlingen av motionerna I1:135 och II:174 som avser ökad utbildning av socionomer och organisationen inom socionomutbildningen, dels torde väl som sagt den nyss avslutade debatten också verka hämmande på fortsatt lust till långa meningsutbyten i dag. Då anslaget för socionomutbildningen vid Stora Sköndal beviljades 1963 var det en splittrad opinion bakom beslutet. Men på en punkt var alla i stort sett överens, både de som röstade för och de som röstade mot förslaget, nämligen att högre utbildning inte borde bedrivas vid enskilda läroanstalter utan ske vid statliga sådana. Så länge den statliga utbildningskapaciteten på detta viktiga område emellertid var otillräcklig kunde ett stöd till enskild utbildningsanstalt godtas. Sedan dess har beslut fattats om inrättande av socialhögskolan i Örebro, och samtidigt har uttalats att ett optimalt utnyttjande av utbildningsresurserna närmast bör leda till en ökad intagningskapacitet hos de befintliga socialhögskolorna. Vi motionärer har därför önskat att elevantalet vid högskolan här i Stockholm utökas och menat att samtidigt kunde man därigenom successivt avveckla statsbidraget till den enskilda utbildningen. Nu visar det sig att socialhögskolorna utöver sin nuvarande intagningskapacitet säger sig kunna ta emot ytterligare 40 å 45 elever. Det skulle motsvara ungefär utbildningskapaciteten vid Stora Sköndal. Denna utökning är glädjande att notera, och jag hoppas självfallet att den kan komma till stånd omgående. Att statsutskottet nu inte har velat gå längre i motionernas syfte motiveras med att det fortfarande råder obalans i fråga om tillgång och efterfrågan på socionomer. Man rekommenderar därför »i dagens läge» att någon minskning av utbildningen inte sker. Det är en synpunkt som jag kan respektera. Utskottets mening är alldeles uppenbart att en utökning av den statliga utbildningskapaciteten utöver den som nu anses möjlig att åstadkomma också bör komma till stånd. Detta tolkar jag så att vad utskottet nu föreslår att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna är att den principiella synen på utbildningsorganisationen står kvar. Om prövningen av den nuvarande statsbidragsgivningen skall ske, då den statliga utbildningskapaciteten är tillräcklig. Vi motionärer var denna gång i detta avseende något för tidigt ute. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag tänker inte säga många ord men vill dock göra ett påpekande i anslutning till statsutskottets utlåtande över de motioner som nu behandlas. Det gäller motioner med begäran om att en utredning tillsättes angående inrättande av ett statligt korrespondensinstitut. Som huvudmotionär i denna kammare finner jag emellertid utskottets utlåtande vara en smula oklart. Utskottet avslår motionen men ansluter sig till skolöverstyrelsens yttrande och hänvisar i sin motivering till proposition nr 85 som avlämnades vid vårriksdagen. Denna proposition behandlade åtgärder inom vuxenundervisningens område. Det är nödvändigt att forska rätt grundligt, innan man finner något i denna proposition som kan anses utgöra ett svar på yrkandet i vår motion. Propositionen tangerar endast frågan om inrättandet av ett statligt korrespondensinstitut men tycks hålla möjligheten öppen. Däremot tycks skolöverstyrelsens yttrande, som utskottet enhälligt anslutit sig till, ge större skäl för antagandet att denna fråga kan komma att prövas i det pågående utredningsarbetet. Där säges nämligen i sista meningen: »En särskild utredning angående inrättande av ett statligt korrespondensinstitut syns ej vara av behovet påkallad.» Vi motionärer fäste våra förhoppningar till poängterandet av uttrycket »särskild utredning». Herr talman! Jag drar den slutsatsen att mot bakgrunden av den 1966 tillsatta läromedelsutredningen som fick mycket vida direktiv — dessa upptar hela 11 sidor i 1966 års riksdagsberättelse — förefaller det att nämnda utredning i sitt fortsatta arbete har helt fria händer att även ta upp frågan om inrättandet av ett statligt korrespondensinstitut. Jag förutsätter att det är på detta sätt som utskottets utlåtande skall tolkas. slag, som vidgade befogenheterna för samarbetsnämnderna i gymnasier, fackskolor och yrkesskolor, stipulerade ett högre minimiantal sammanträden än för närvarande per termin för samarbetsnämnderna samt gåve eleverna permanent representation i ämnesoch klasskonferenser i de gymnasiala skolorna, dels att Kungl. Maj:t måtte taga initiativ till organiserad försöksverksamhet på grundskolans högstadium med samarbetsnämnder samt med eleyvrepresentation i klassoch ämneskonferenser.

Herr talman! Det var för precis ett år sedan som SECO och skoldemokratin fick sitt genombrott i den allmänna opinionen. Under lärarstrejken förra hösten fick många se hur viktigt det var att det fanns en organiserad elevrörelse i skolorna och att företrädare för eleverna kände ansvar för det gemensamma skolarbetet. Vår motion handlar om hur man kan vidga och fördjupa denna skoldemokrati. Ett av de kraven är redan godtaget. Yrkesskolorna kommer nu att få samarbetsnämnder mellan skolstyrelse, rektor, lärare och elever. Det är en glädjande förändring. Men på övriga punkter blir det tydligen ingen snabb förbättring. Vi har i motionen begärt att samarbetsnämnderna skall få beslutsfunktioner. Man kunde tänka sig att de fick bestämma om ordningsregler, utformningen av ge mensamma samlingar, studieoch friluftsdagar, vissa lokalfrågor etc. Men fortfarande är det i den nya skolan i stort sett så att det är samma befattningshavare som beslutar om dessa frågor som i den gamla skolan. Nu säger skolöverstyrelsen i sitt remissyttrande att man vill vänta och se. Frågan är bara om en sådan väntan i sig själv kan ge några positiva resultat. Vill man ge samarbetsnämnderna en central roll i skolans liv är det självfallet viktigt att de får väsentliga problem att lösa. Däremot har skolöverstyrelsen och vi motionärer samma uppfattning när det gäller behovet av samarbetsnämnder på grundskolans högstadium. Vi vet att i ett stort antal grundskolor finns väl fungerande elevråd på högstadiet. Varför då inte införa samarbetsnämnder också där? Det vill skolöverstyrelsen, men egendomligt nog vill man vänta med en stadgeföreskrift. Jag kan inte riktigt se vad en sådan väntan skall tjäna till. Vill man ha samarbetsnämnder också i grundskolan bör det självfallet skrivas in i skolstadgan eller i anvisningarna. Vad vår motion begär är ett steg i den riktningen: en organiserad försöksverksamhet med samarbetsnämnder på grundskolans högstadium. Och en motsvarande försöksverksamhet borde göras också med elevrepresentation i klassoch ämneskonferenser på grundskolans högstadium. När det gäller gymnasierna deltar eleverna i vissa sammanträden med klassoch ämneskonferenserna när de allmänna pedagogiska frågorna behandlas och när man tar upp planeringsproblemen. Men jag tycker nog att man kan överväga att ge eleverna i gymnasiet en permanent företrädare i klassoch ämneskonferenserna. Det verkar inte särskilt vettigt att de får vara med i vissa typer av frågor, men sedan — när lärarna så önskar — utestängs från andra sammanträden. Också den förändringen föreslås i vår motion. Men, herr talman, det kanske vikti gaste i dag är att se till att samarbetsnämnderna verkligen sammanträder i önskvärd omfattning. Därför har vi föreslagit att man ska stipulera ett minimiantal sammanträden, t. ex, två per termin, Då skulle man också tvinga de skolor, där man hittills har varit likgiltig för detta, att ordna sammanträden regelbundet. Om man vill att samarbetsnämnderna skall arbeta effektivt bör de inte vara beroende av godtycke hos någon medlem av ortens skolstyrelse som är sammankallande och sitter som ordförande. I andra sammanhang har man bestämt minimiantal sammanträden för att få en hygglig garanti för att det hela skall fungera. Det gäller t.ex. för företagsnämnderna. De fanns också med i utredningsförslaget om samarbetsnämnderna på gymnasiet, men av någon anledning ströks de — av departementet eller av skolöverstyrelsen. Nu har vi sett följderna av den strykningen. Förra läsåret startade väldigt dåligt för samarbetsnämnderna. När sju av nio månader hade gått hade 30 procent av gymnasiernas samarbetsnämnder ännu inte haft något enda sammanträde, och 40 procent hade bara haft ett sammanträde. Därför finns det inga skäl att här avvakta. En bestämmelse om minimiantal sammanträden är alltid bra att ha, oavsett hur det går utan en sådan regel. Och det är särskilt viktigt eftersom det på sina håll tycks ha gått ganska dåligt. Jag vill därför fråga herr Näsström, som är ordförande i statsutskottets andra avdelning: Varför har statsutskottet avvisat tanken på att nu införa en bestämmelse om minimiantal sammanträden för gymnasiernas samarbetsnämnder? Varför går ni förbi den viktiga frågan med endast en trött formulering om att saken bör avvaktas? Herr talman! Vad det här ytterst gäller är ju, som herr Nyman redan har utvecklat, att från början av en människas liv söka vänja honom eller henne vid demokratiska arbetsformer och vid att ha ett visst inflytande över den egna arbetsplatsen. Att utse representanter, att sammanträda med företrädare för andra grupper, att fatta gemensamma beslut, att kompromissa och att ta ansvaret för de beslut man fattar — det är viktiga inslag i ett demokratiskt samhälle. De bör inledas i skolan och tidigt i skolan. Framför allt bör man ge dessa instanser i skolan sådana befogenheter och sådana arbetsregler att de blir viktiga inslag i arbetet — inte bara ett slags skeninstanser utan större reell betydelse.

Herr talman! Som herr Nyman sade råder det enighet bland alla dem som är verksamma inom skolan att det är till fördel för eleverna om man försöker tillvarata deras intresse för skolväsendets organisation och för den egna skolans administration. Det kommer alldeles säkert att befrämja den sociala fostran som det är skolans uppgift att förmedla, och det kommer också att underlätta för eleverna att som goda samhällsmedborgare träda ut i det arbetsliv som de förbereder sig för. Men det är också alldeles naturligt om de unga människor, som är verksamma i elevorganisationerna under en förhållandevis kort gymnasisttid, inte tycker att utvecklingen går tillräckligt snabbt. Med litet längre perspektiv på frågorna tycker man ändå att det varit en förhållandevis snabb utveckling från de första trevande diskussionerna om elevernas självstyrelse till den stadgefästa medverkan i skolans inre arbete som vi har i dag. Den debattskrift som herr Nyman talade om går ännu längre. Den tyder på att vi så småningom kommer att få diskutera en skolledning, där rektor är underordnad en nämnd som är vald av elever och skolans personal i övrigt. Detta är givetvis en väl digt snabb utveckling om man tänker på att det inte är så länge sedan man här i riksdagen diskuterade rektors odelade ledning och ansvar för den skola som är honom anförtrodd. Jag skall inte föregripa den diskussionen, i varje fall inte på annat sätt än att jag säger att det är lätt att framställa det önskemålet som har kommit fram i debattskriften. Det kommer att bli mycket svårare att lösa de ansvarsfördelningsproblem som då uppkommer. I stället skall jag hålla mig till den aktuella situationen, till de samarbetsnämnder som finns. Det är, som herr Ahlmark sade, ostridigt att det var trögt i portgången. Vi som intresserat oss för saken vet kanske vad det berodde på att det tog sin tid innan de kom i gång. Under hösten 1966 var man inom skolväsendets olika instanser sysselsatt med vissa andra problem, vilket kanske medförde en viss förskjutning av de anvisningar som skolöverstyrelsen så småningom lade fram i fråga om samarbetsnämndernas verksamhet. Det är alldeles riktigt, det var inte tillfredsställande under det gångna året. I diskussionen har det ibland framskymtat att denna tröghet skulle kunna ha sin grund i någon sorts motstånd från lärarhåll till dessa samarbetsnämnder. Jag vill inte direkt påstå att det framgick av herr Ahlmarks anförande att han också tyckte så, till slut lade han ansvaret på skolstyrelsernas sammankallande ledamöter.

Jag tror emellertid inte riktigt på herr Ahlmarks förslag om att man skall bestämma ett visst minimiantal sammanträden. Vår skola håller på att bli en sammanträdesskola i tämligen orim lig utsträckning, och det kan ibland visa sig vara förhållandevis svårt att pricka in sammanträdestider som kan passa alla. Jag tror att det är viktigt att man skapar opinion för samarbetsnämnderna över ett så brett fält som möjligt men låter dem finna sin egen form i arbetet. På det sättet främjar vi nog bäst trivseln i samarbetet mellan rektor, lärare, elever och andra berörda personer. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Bara några korta observationer! Jag delar naturligtvis alla de meningar som här har framförts angående värdet och betydelsen av en vidgad demokrati i skolan. Jag skall inte närmare gå in på de problemen. Det är två ting jag bör nämna. Det första gäller den principiella frågan, huruvida eleverna i vissa frågor bör till erkännas beslutanderätt. Min position är där litet originell så till vida som jag 1 gymnasieutredningen var med om att utarbeta ett förslag som skulle ge eleverna en sådan beslutanderätt i vissa frågor. Detta förslag kalfatrades sedan i remissinstanserna, det blev kritiserat, och så småningom desavuerades jag på denna punkt av en enhällig riksdag, som inrättade samarbetsnämnderna enligt den nuvarande modellen.

Samarbetsnämnderna kom i gång i fjol, och det har gått bra på en del håll men sämre på andra håll. Det finns klara skäl till att föret i portgången var trögt. Herr Lidgard har nämnt lärarkonflikten. Igångkörningen av det nya gymnasiet tog också krafter och tid i anspråk. Det kan finnas skäl till att det första året inte är representativt.

Så till den andra detaljfrågan: Skall man ha ett visst minimiantal sammanträden? Jag är inte mycket för detaljregleringar av den typen. Är det en organisation som lever, så sammanträder den. Såvitt jag vet kan två representanter i samarbetsnämnden påkalla ett sammanträde. Vill exempelvis de två elevrepresentanterna ha ett sammanträde, upplever de ett behov av det, då har de en ovillkorlig rätt — om de är överens — att få till stånd det sammanträdet. Det är så lätt att s.k. minimibestämmelser omedelbart blir maximibestäm melser, och det skulle kanske inte gagna den här institutionen.

När vi har fått ett normalårs erfarenhet bakom oss, kanske vi med större säkerhet kan säga om detta är den lämpligaste modellen eller om vi på den ena eller andra punkten — t.ex. när det gäller elevernas beslutanderätt — skall gå vidare. Jag tror att det ur min synvinkel sett är det enda rimliga sättet att hantera denna fråga.
Herr talman! Det blev en glädjande uppslutning kring de principer och delvis också kring de konkreta förslag som denna motion har fört fram. De som opponerar sig mot vårt motionsyrkande säger nu att vi skall vänta ett år till och se hur det går nästa år. Jag vill göra en invändning mot herr Palmes resonemang. Han säger att en minimibestämmelse om två sammanträden per termin väldigt lätt blir en maximibestämmelse. Jag tror inte alls att det behöver bli på det viset. Om det finns intresse och vilja i vissa skolor att sammanträda tre—fyra gånger per termin, kommer de inte att låta sig hindras av att det i en anvisning från skolöverstyrelsen står att sammanträde måste äga rum två gånger per termin. Så lätt kyler man inte ner en vilja att hålla sammanträden med samarbetsnämnden. Herr Lidgard går däremot på en helt annan linje. Han säger att man inte skall ha ett visst minimiantal sammanträden därför att det lätt blir ett sammanträdesraseri i skolorna. Skall man ta herr Lidgard på orden, måste han rimligen mena att samarbetsnämnderna inte bör sammanträda så ofta som jag har angivit i mitt minimiantal, alltså två gånger per termin. Om herr Lidgard nämligen ändå menar att de skall sammanträda ett par gånger per termin, kan han ju sedan inte beklaga sig över mitt sammanträdesraseri, eftersom han vill ha precis samma sammanträdesfrekvens. Jag vill däremot se till att de skolor, där det hittills har gått mycket dåligt, kommer att arbeta på ett bättre sätt i framtiden. Herr Näsström hänvisar till skolöverstyrelsen, som påstår att det blir svårigheter i initialskedet. Jag skulle vilja vända på detta och säga, att det just i initialskedet, innan samarbetsnämnderna har blivit en integrerad del i skolans arbete, som det är särskilt viktigt att försöka driva fram dessa sammanträden och som det är särskilt viktigt med ett minimiantal sammanträden. Det är just nu minimiantalet behövs, ty det är möjligt att det om 10 år inte kommer att behövas något minimiantal sammanträden alls. Då har kanske samarbetsnämnderna börjat fungera så bra över hela landet att det mera är en formell fråga om det skall stå i anvisningarna eller inte. Vad vi vet i dag är att det har gått utomordentligt dåligt med samarbetsnämnderna på väldigt många håll i gymnasierna. Det kan inte alls enbart förklaras med lärarstrejken förra hösten. Efter det att sju månader av förra läsårets nio månader hade gått, hade nämnderna vid 30 procent av gymnasierna inte haft något enda sammanträde. 40 procent av dem hade haft ett sammanträde, medan återstoden, alltså 30 procent, hade haft två eller flera sammanträden. Mot bakgrunden av dessa siffror tycker jag det är angeläget att försöka driva fram en högre sammanträdesfrekvens med samarbetsnämnderna än vad man hittills har gjort. Det kan nog riksdagen och regeringen bäst göra genom att se till att vi får ett minimiantal sammanträden. gen känner till förspelet i denna fråga: Av vilket skäl tog man i departementet eller skolöverstyrelsen bort den bestämmelse om ett minimiantal sammanträden som fanns i det utredningsförslag som utarbetades på skolöverstyrelsens uppdrag?

Herr talman! Minimiantalet sammanträden är inte mycket att ödsla krut på — det tycker jag att herr Ahlmark själv visade ganska effektivt — men eftersom jag fick en fråga skall jag svara. Mig veterligt har detta inte alls prövats i departementet, utan det var skolöverstyrelsen som gav sina anvisningar om samarbetsnämnderna; att frågan om minimiantalet skulle varit prövad i departementet har jag icke någon kännedom om. Möjligen kan man säga att eleverna har rättighet — vilket jag finner oerhört mycket mera väsentligt i sammanhanget — att när som helst påyrka ett sammanträde i samarbetsnämnden. Vill de driva en fråga och ha nämnden aktiv, ja, då kan de styra det själva. De har här ett mycket effektivare vapen i sin hand, om de vill någonting, än en rent formell bestämmelse angående minimiantalet sammanträden. Den rätten torde i så fall härflyta ur skolstadgan.

Det gångna årets ringa aktivitet har haft sina orsaker. Lyckas vi inte med detta kan det tyda på att någonting är fel i konstruktionen. Lyckas vi däremot och får en utpräglad aktivitet, ja, då ger den praktiska erfarenheten besked om att nuvarande form är den lämpligaste. På båda dessa avsnitt är det alltså i sommar vi kan ge besked, när vi summerar erfarenheterna.
Min kommentar till herr Palmes senaste inlägg kan bli mycket kort. Jag tycker att det är bättre att se till att man i anvisningarna eller skolstadgan talar om vad vi förväntar oss av samarbetsnämnderna än att låta eleverna i varje enskild skola driva fram dessa sammanträden, Jag anser det som sagt bättre att se till att alla parter känner de regler som gäller. Det kan man klara bäst med en bestämmelse om ett minimiantal sammanträden.

Herr talman! Föreliggande ärende gäller krav på en parlamentarisk utredning av frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Motioner härom har framställts upprepade gånger under senare år men de har avvisats av socialdemokraterna och högern. I sitt utlåtande framhåller utskottet, att 1958 års skatteutjämningskommitté inte tog ställning till frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun när den framlade sitt förslag till skatteutjämningssystem. Man återger dock kommitténs yttrande att frågan om kostnadsfördelningen på skolans område snarast borde tagas upp till prövning. Likaså borde enligt kommitténs mening kostnadsfördelningen mellan stat och landsting underkastas en prövning från allmänna, skattepolitiska synpunkter. Det nu framlagda utskottsutlåtandet refererar också vad statsutskottet ansåg år 1965 vid denna frågas behandling, nämligen att kommunerna till följd av stegrade kostnader inom sjukvården och skolväsendet samt inom andra verksamhetsområden stod inför mycket svårbemästrade ekonomiska problem. Efter denna skrivning, som ju verksamt stöder det i motionerna framförda förslaget, kunde man vänta ett bifall till framställningen om utredning. Men nej, liksom i fjol och året dessförinnan vill man avvakta verkningarna av skatteutjämningssystemet. Detta är egentligen två skilda frågor. En sak är att via staten medverka till att de mest skattetyngda kommunerna får en utjämning så att de kommunala skatterna inte drabbar alltför ojämnt mellan olika områden. Det är en annan sak som framföres i föreliggande motioner, där man tar upp frågan om i vilken utsträckning kommunerna skall betala för de obligatoriska uppgifter som utförs av kommunerna men som regleras av statsmakterna. Utvecklingen har för övrigt även sedan skatteutjämningssystemet genomfördes gått i sådan riktning att en omprövning av kostnadsfördelningen ter sig alltmer angelägen. Kommunernas utgifter, beräknade som andel av nationalprodukten, uppgick i början av 1950-talet till 9 procent och har nu fördubblats till över 18 procent. Omkring 60 procent av samhällsutgifterna ligger nu hos kommunerna. Enligt tillgänglig statistik och utförda beräkningar uppgick bruttoinvesteringarna hos primärkommunerna år 1965 till 4,7 miljarder kronor, medan man för år 1968 beräknar dem till 6,3 miljarder kronor, en ökning med en tredjedel. För landstingen beräknas investeringarna bli fördubblade från år 1965 till år 1968, dvs. från 647 miljoner kronor till 1,2 miljard kronor. Vid årets landstingsmöten har förekommit ingående debatter om de närmaste årens ekonomiska utveckling, och många bekymrade uttalanden har kunnat noteras beträffande utgiftsexpansionen och förväntad höjning av utdebiteringarna. Den totala kommunalskatten inberäknat landstingens utdebitering var år 1965 i genomsnitt 17: 25. År 1966 hade den ökat till 18:29 och den är år 1967 uppe i 18: 71. Uppskattningarna för nästa år visar på siffror upp emot 19: 50. Erfarenheterna hittills, sedan 1965 års skatteutjämningssystem =: genomfördes, visar entydigt ökande belastning på kommunerna. Erfarenheterna talar således för att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun snarast bör tas upp till omprövning. Kommuner och landsting har efter hand fått allt större och alltmer kostnadskrävande uppgifter att svara för. Härigenom har en kostnadsövervältring skett på kommunerna, vilken inte skattepolitiskt prövats. Särskilt betänkligt är att denna kostnadsövervältring hårt drabbar de lägre inkomsttagarna. För 90 procent av svenska folket är kommunalskatten större än den statliga skatten, för mindre och medelstora inkomsttagare är den väsentligt större. Den idé som ligger bakom vårt progressiva skattesystem, nämligen att skatt skall betalas efter bärkraft, har i viss mån urholkats. Kommunerna har genom denna kostnadsövervältring begränsats i sina möjligheter att ägna sig åt andra saker än sådana som genom statliga beslut är obligatoriska. Med de motiv som här anförts och i motionen vill centern och folkpartiet få till stånd en parlamentarisk utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det mål som vi vill nå är att staten betalar en större andel än vad som nu sker, Vi har starkt stöd från landsting och kommuner för en sådan utredning. De tre kommunförbunden och flertalet landsting uttalade i samband med remisserna med anledning av skatteutjämningsreformen angelägenheten av att en utredning av här aktualiserade frågor kommer till stånd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen I.

Herr talman! Under gårdagens och dagens långa remissdebatt, där även skattefrågorna berörts, har också den nu diskuterade frågan om kommunalskatten varit uppe till behandling. Önskningar om en sänkning av den statliga skatten saknades ej, liksom ej heller önskemål om att staten skall övertaga en större del av kommunens utgifter. Den statliga skatten tillsammans med statens Övriga inkomster skall täcka många skiftande behov, men det finns också en övertro på inkomsternas möjligheter att räcka till för alla de många krav som vid skilda tillfällen ställs på statens finanser. När det gäller frågan om vilka uppgifter som skall åvila staten å ena sidan och landstingen och pri märkommunerna å den andra sidan är man i stort sett ense, men när det gäller kostnadsfördelningen kommer avvägningsfrågorna in i bilden. I fråga om de kommunala utgifterna är vi alla medvetna om att inkomstskatten är betungande för många — inte minst för de lägre inkomsttagarna. Kommuner med vikande skatteunderlag och en befolkningsminskning kommer här i speciella svårigheter. Jag behöver inte ytterligare understryka den saken. Riksdagen har varit enig därom, och de åtgärder som vidtagits från riksdagens sida har varit klart positiva. Här tänker jag närmast på den skatteutjämning som i sin nuvarande utformning fick sitt genomslag på kommunernas budget först 1966. När utskottet haft att ta ställning till motionerna I: 59 av herr Bengtson m.fl. och II: 79 av herr Hedlund m.fl. liksom motionsparet från herr Werner och herr Karlsson i Huddinge m.fl. har utskottet behandlat de båda motionsparen gemensamt, eftersom motionärerna i båda fallen önskar få en utredning till stånd om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. I sammanhanget vill jag dock framhålla att centerpartiet för in fördelningsfrågan i ett vidare perspektiv än som sker i kommunisternas motion, där det närmast gäller att staten skall i allt väsentligt övertaga kostnaderna för skolväsendet. När riksdagen 1965 antog skatteutjämningsreformen fanns motionsyrkanden liknande dagens, och de avslogs då. Föregående år återkom utredningskravet, men avslogs av riksdagen. Utskottet yrkar även i år avslag på de angivna motionerna. Genom sin konstruktion har — som utskottet framhåller — bidragsgivningen till kommunerna inneburit en betydande ökning. Därjämte garanterade skatteutjämningssystemets utformning att statsbidraget blev värdebeständigt och standardföljsamt. Vår uppfattning är från angivna utgångspunkter att man ytterligare bör av vakta verkningarna av det nuvarande skatteutjämningsförslaget. Denna vår ståndpunkt bygger självfallet på erfarenheter under de år som nuvarande bidragsbestämmelser haft sin tillämpning.

Som synes är det här en snabb ökning av bidraget till kommunerna. Ser man siffrorna i belysning av beloppet för år 1965 finner man att beloppet år 1965 uppgick till cirka 400 miljoner kronor. Det visar ju att riksdagen genom den nya reformen har lämnat kommunerna ett betydligt större bidrag än tidigare. Till denna sifferserie skulle också kunna knytas reflexionen att man räknar med att kostnadsökningen för staten i fortsättningen kommer att uppgå till minst 125 miljoner kronor årligen.

Den visar vad varje borgerlig primärkommun har haft för utdebitering under 1967 och vad utdebiteringen skulle ha varit vid oförändrade utgiftsbehov, däri inbegripet belopp som kommunmedlemmar får betala som medlemmar av församlingar och landsting. Tar man en uppgift från Kalmar län — Loftahammar kommun — finner man att den faktiska utdebiteringen där var 21:20 kr., medan den faktiska utdebiteringen samt summan av samtliga kommunalskatteutjämningsbidrag uppgår till 35: 83 kr. För Särna i Kopparbergs län är relationerna 20: 00 kr. respektive 30:35 kr. och för Karesuando i Norrbotten 20:40 kr. respektive 62: 85 kr. Jag har, herr talman, med dessa siff ror velat antyda att jag tror att man inte skall underskatta den reform som är genomförd. Med endast ett par års erfarenheter från skatteutjämningen i dess nya form har utskottet ansett att man bör avvakta ytterligare, innan man gör denna utredning. Herr Olsson som talade för reservationen, vilken stöds förutom av centern även av folkpartiet, har väl i stort sett endast refererat till de uppgifter som finns angivna i motionsparet. Jag har därför i detta sammanhang ingen anledning att närmare gå in på den argumentationen, Vi följer väl här i stort sett båda två de riktlinjer som å ena sidan motionärerna har och å den andra den uppfattning som utskottet företräder. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Herbert Larsson och jag är tydligen överens om att kommunalskatten är betungande och att den i hög grad drabbar de lägre inkomsttagarna. Herr Larsson menade att den nyss genomförda <skatteutjämningsreformen har förbättrat kommunernas situation så pass att det inte behövs någon utredning nu om en kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Jag vill gärna understryka att vi anser att det var en stor framgång när vi ;äntligen fick igenom de krav som från centerns sida under många år framförts om en rättvisare kommunal skatteutjämning. Vi betraktar det emellertid fortfarande som en etapp. Vi kan inte anse oss nöjda med att det fortfarande finns utdebiteringsskillnader på upp till 8 kronor mellan olika kommuner i olika delar av landet. Det är alltså mycket arbete som återstår. Men trots att denna reform genomförts har kommunalskatten ökat och tenderar att öka ännu kraftigare. Om vi kastar en blick i prognosen för Gäv leborgs läns landsting, där vi för närvarande har en skatt på 7:50 kr., så visar prognosen, som ju ändå kan sägas vara realistisk, en utdebitering år 1973 på mellan 11 och 12 kronor vid en förväntad höjning av skatteunderlaget med 7 procent per år. Hur långt kan vi gå egentligen? Vi är snart uppe i 20 kronor. Kan vi tänka oss att vi skall acceptera en kommunalskatt på uppemot 25 kronor? En utredning tar tid. är inte läget nu så pass alarmerande att man kunde besluta om en utredning redan nu?

Herr talman! Det råder väl ingen tvekan om att vi står inför utgiftsstegringar på den kommunala sektorn. Men samma trend har man ju på den statliga sektorn, och vi är väl ändå alla ganska överens om att vi inte skall göra någon anhalt där för närvarande, utan nya reformer och nya förbättringar skall genomföras på olika områden. Frågan är enligt mitt förmennande hur mycket man kan lägga på på den statliga sidan utan att vi får det genomslag som herr Olsson befarade på den kommunala sidan. Det är många som redan nu anser att den statliga beskattningen har nått en sådan höjd att man liksom inte kan Ööverträda den gränsen. Det finns ju också de som bestämt hävdar att om en skattesänkning skall komma till stånd så skall den gälla marginalskatterna i de högre inkomstskikten. Eftersom herr Olsson har sagt att flertalet representerar små inkomsttagare blir det väl alltså en svårighet att från statsbudgeten föra över alla de önskemål man kan ha på det kommunala området. Jag vill till slut, herr talman, säga att det självfallet blir anledning att återkomma till dessa frågor, kanske inte minst därför att många har önskat att få en annan beskattning på den statliga sidan. Då kan det kanske också vara anledning att se över formerna på det andra området. Jag vidhåller, herr talman, yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig först säga att det är med stor tillfredsställelse jag finner att ett enigt utskott har ställt sig bakom det förslag om kostnadsfria och rabatterade läkemedel som regeringen har lagt fram. Det är nämligen en fråga, där man kan ha och där man har haft mycket skiftande meningar om hur läkemedelsförmånerna skall utformas. Regeringsförslaget innebär att när man går till apoteket med ett recept, behöver man aldrig betala mer än 15 kronor, oavsett vad läkemedlen kostar. Karensbeloppet blir 5 kronor, vare sig en eller flera mediciner har ordinerats. Dessutom får man själv betala 50 procent av den merkostnad som ligger mellan 5 och 25 kronor. Det betyder att till karensbeloppet på 5 kronor kan det komma högst 10 kronor för den enskilde. Hela medicinkostnaden ovanför 25 kronor betalas av sjukförsäkringen. Reformen har förestavats av en önskan att skydda personer som har höga läkemedelskostnader både vid inköp av enstaka dyra läkemedel och vid täta inköp av billigare läkemedel. Att man sätter en absolut gräns för den enskildes utgifter vid 15 kronor har på sina håll framkallat farhågor för att folk skulle förbruka onödigt dyra läkemedel eller köpa onödigt stora förpackningar. Till detta är att säga att det ju alltid krävs läkarrecept. Jag delar utskottets uppfattning att någon anledning att antaga att läkarna i framtiden skall ordinera läkemedel på andra än rent medicinska grunder inte torde föreligga. I den mån läkemedelsförmånen skulle leda till att de som tidigare av ekonomiska skäl måste avstå från läkemedel nu får råd att skaffa sig dem i de fall det är motiverat, finner jag detta ligga helt i linje med reformens allmänna syfte. Givet är att de ökade utgifter för sjukförsäkringen som blivit en följd av reformen ytterligare motiverar att man från det allmännas sida tar till vara alla möjligheter att hålla kostnaderna för läkemedelskonsumtionen så låga som möjligt. Ett led i dessa strävanden är att göra läkarna mer prismedvetna. Här kommer frågan om den viktiga informationen i hög grad in i bilden. Det blir en angelägen uppgift för den nya socialstyrelsen att ta itu med dessa frågor. En del är redan i gång. Beslut har nyligen fattats att i nästa upplaga av synonymregistret över farmaceutis ka specialiteter även införa prisuppgifter för att underlätta för läkarna att göra prisjämförelser mellan olika likvärdiga läkemedel. Vidare är det naturligtvis viktigt att man följer utvecklingen av både konsumtion och priser i fråga om de läkemedel som rabatteras genom sjukförsäkringen. Medicinalstyrelsen har föranstaltat om en undersökning av läkarrecept som expedierats av apoteken i oktober i år. Medicinalstyrelsen har för avsikt att upprepa denna undersökning i oktober 1968, alltså ett år senare. Det är ett sätt att kontrollera utvecklingen på läkemedelsområdet. Inom medicinalstyrelsen arbetar vidare sedan någon tid en arbetsgrupp med att utforma förslag till åtgärder ägnade att sättas in för att stävja en eventuell icke önskad ökning av läkemedelskonsumtionen. Flera andra åtgärder övervägs, men dem skall jag nu inte gå in på. Utskottet har i anledning av motionsyrkandet uttalat sig för ett slopande av beställningsblanketterna för fria läkemedel i enlighet med utredningens förslag. Orsaken till att denna fråga inte har berörts i propositionen är att det här gäller bestämmelser, som utfärdas i administrativ ordning och som alltså ej kräver riksdagens medverkan. Jag delar emellertid i sak utskottets uppfattning och avser att ombesörja erforderliga författningsändringar i samband med att den förevarande läkemedelsreformen förs ut i tillämpning. Jag vill, herr talman, stryka under att det otvivelaktigt är en viktig och väsentlig reform, som vi nu skall besluta om. Den tar sikte på att inom ramen för en rimlig kostnadsnivå bereda sjuka människor ett skydd mot alltför höga utgifter för medicin. Jag tror att reformen kommer att betyda mycket. Vi vet att det finns människor, som för sitt liv, sin verksamhet och sin aktivitet helt enkelt måste förbruka medicin kontinuerligt, ofta till mycket höga kost nader. Denna reform kommer utan tvekan att vara ett mycket stort stöd, inte minst för denna grupp. Låt mig allra sist, herr talman, få upprepa vad jag inledningsvis sade, nämligen att det är med tillfredsställelse jag har noterat att ett enigt utskott har ställt sig bakom förslaget.

Herr talman! Jag har väckt en motion i detta ärende, och det må därför kanske tillåtas mig att säga några ord. Jag är fullt på det klara med att rabatteringen av läkemedel kan ske på olika sätt. Propositionen har ett förslag. Utredningen har ett förslag, och jag har ett förslag. Vi hörde nyss av departementschefen vad hans förslag gick ut på. Det innebär ett karensbelopp på 5 kronor. Ovanpå detta belopp är rabatteringen 50 procent upp till en läkemedelskostnad på 25 kronor. Därefter är rabatteringen 100 procent, vilket innebär att den högsta kostnad en person kan ha för ett läkemedelsinköp blir 15 kronor. Mitt förslag innebär samma karensbelopp, men därefter en rabattering på 75 procent upp till en läkemedelskostnad på 100 kronor. Det medför en viss sänkning av kostnaderna för läkemedel upp till ett pris av 45 kronor. Kostnaden för ett läkemedelsinköp kan högst uppgå till 28:75 kronor, om jag minns rätt. Vid en läkemedelskostnad över 100 kronor skall det vara en 100-procentig rabattering. Ingetdera av dessa förslag överensstämmer fullt med det förslag som sjukförsäkringsutredningen — där jag själv är ledamot — framlade förra året. Mitt förslag är en modifikation av departementschefens förslag i syfte att minska två olägenheter, som jag tycker vidlåder departementschefens förslag. Den 75-procentiga rabatteringen tilllämpas ju i princip i vissa andra sammanhang då det gäller sjukförsäkringsförmånerna, t.ex. rabattering på återbä ringstaxan vid läkarvård. Denna rabattering har också rekommenderats i internationella sammanhang, även om Sverige inte ratificerat förslaget och vi alltså inte är bundna. Den 75-procentiga rabatteringen har följaktligen en viss hävd. Den höjning av karensbeloppet som det här gäller — för närvarande är ju beloppet 3 kronor — innebär alltid vissa olägenheter för dem som skall köpa medicin ofta, särskilt om det gäller en relativt billig medicin, då karensbeloppet utgör en förhållandevis stor del av kostnaderna. Naturligtvis minskar den olägenheten högst betydligt genom att karensbeloppet anknyter till samtliga vid ett tillfälle inköpta, samtidigt förskrivna läkemedel. Men det finns där ändå, och den kan spela en viss roll t.ex. i en familj som består av flera vuxna och barn. Sammanförandet av alla vid ett tillfälle samtidigt förskrivna läkemedel som underlag för beräkningen av karensbeloppet har sagts medföra vissa administrativa besvärligheter. Jag skall i sanningens namn erkänna att jag inte vet hur stora de kan vara, men experterna som utredningen på sin tid diskuterade frågan med var egentligen ganska motvilliga mot den här anordningen. Sant är visserligen att vi då närmast tänkte oss att sammanförandet skulle gälla även itererade recept, vilket måhända skulle göra administrationsbesvärligheterna större. Inom utredningen var emellertid flera i princip ganska sympatiskt inställda till denna anordning, och jag vill inte opponera mot den utan tvärtom — jag tror att detta ur läkemedelsförbrukarnas synpunkt är en vinst. Men den andra sidan av saken är att också den hundraprocentiga rabatteringen innebär vissa olägenheter. Kanske behövs den som ett högkostnadsskydd, även om ett sådant till avsevärd del kan åstadkommas med den s.k. fria listan, så som den i princip är konstruerad. Men jag tycker att högkostnads skyddet i departementschefens förslag kommer för tidigt, dvs. vid ett för lågt belopp. Därigenom kan det locka till alltför stora inköp. Jag kan inte komma ifrån att rabatteringen kanske leder till inköp av större mängder än som annars skulle köpas. Enligt min mening är det heller inte möjligt att någorlunda säkert beräkna kostnaderna för reformens genomförande. Jag skall ge ett konkret exempel som kan belysa det förhållandet, och tar det från den ganska begränsade läkarverksamhet jag alltjämt bedriver; det blir en ganska teknisk och kanske rätt detaljerad redogörelse som antagligen kommer att trötta kammarens ärade ledamöter, men jag tror att den är nödvändig för att det skall bli riktigt klart vad jag menar. Jag skriver ofta för en viss åkomma ut ett preparat som skall tas med en tablett om dagen. Enligt min mening kan det vara lämpligt att, eventuellt med kortvariga uppehåll, fortsätta den medicineringen under mycket lång tid. Medicinen finns i förpackningar på 50 tabletter, och jag skriver som regel ut en sådan förpackning men itererar receptet så att det kan användas för inköp fyra gånger; sammanlagt blir det alltså 200 tabletter. Medicinkostnaden är något över 19 kronor för en sats om 50 tabletter. Jag tycker att den satsen är lagom stor och att jag inte bör skriva ut mer än 50 tabletter åt gången — det räcker i alla fall mer än sex veckor och patienten bör inte ha alltför stora lager av tabletter hemma. Det kan också hända att man blir överkänslig mot denna typ av läkemedel eller att den infektion, mot vilken det skall användas, ändrar karaktär så att medicinen inte längre har någon verkan och det blir nödvändigt att skifta till ett annat preparat. Detta speciella preparat är hållbara tabletter, så att man fördenskull inte behöver dra sig för att skriva ut allt på en gång. Låt oss för enkelhetens skull säga att preparatet kostar 21 kronor; det är lättare att räkna med den siffran. Enligt departementschefens förslag skall patienten för en dos omfattande 200 tabletter, om han får alla fyra förskrivningarna på samma gång, betala 15 kronor. Köper han däremot i fyra omgångar, får han betala sammanlagt 52 kronor. Han kan tycka att han är illa behandlad om förskrivningen görs så att han inte får köpa alla 200 tabletterna samtidigt. Enligt mitt förslag skulle han betala 9 kronor för varje sats, dvs. 36 kronor för det hela. Köper han allt på en gång får han betala rabatteringen på 84 kronor, dvs. 24:75. Här blir skillnaden mellan de båda sätten att göra inköpet mycket mindre, och han får betala ytterligare något för varje ökning av kvantiteten. Detta exempel visar hur förhållandena kan te sig vid en fullt legalt och juste utskriven medicin, varvid endast vissa lämplighetsskäl gör att man skriver ut en viss mindre kvantitet åt gången.

Det vore måhända lämpligt med fixerade bestämmelser på denna punkt. Enligt propositionen skulle patienten tjäna 37 kronor för en extra kostnad av endast 2 kronor. Enligt mitt förslag skulle han tjäna 11:25, men det för en extra kostnad av i det närmaste 15 kronor. Den patient vore väl dum som inte försökte göra vinsten på 37 kronor från det allmännas kassor, genom att köpa ut all den förskrivna medicinen på en gång. Om det sedan kommer någonting emellan som gör att han inte kan använda medicinen, vem har då egentligen gjort vinsten? Inte är det apotekaren. Visst får han sälja — kanske t.o.m. större kvantiteter än annars — men han kan få besvär med likviditeten därför att det kan bli fråga om rätt stora mängder medicin och det dröjer ungefär en och en halv månad innan han får pengar från riksförsäkringsverket. Hans likviditet kan bli besvärad och han kanske inte får möjlighet att vid inköp utnyttja vissa tillfälliga rabattsatser, som han annars skulle ha. Såvitt jag förstår skulle mitt förslag i denna motion vara psykologiskt sett bättre ur flera synpunkter. Mitt exempel belyser att kostnaderna kan komma att öka mycket mer än man tror, och att de hittillsvarande beräkningarna är mycket osäkra på denna punkt. Jag vill erinra om att den förskrivning som jag talade om är en fullt legal förskrivning, där endast vissa lämplighetsskäl talar för en uppdelning av inköpet på flera inköpstillfällen. Herr talman! Jag brukar inte ha någon större framgång gentemot ett enhälligt utskott och jag tänker därför inte framställa något yrkande.

Herr talman! Efter socialministerns anförande och herr Kaijsers avslutande mening skulle jag kanske ha kunnat avstå från att delta i debatten som representant för utskottet. Jag skall emellertid bara säga, att detta förslag till förbättrade ekonomiska förmåner vid inköp av läkemedel är av mycket stor betydelse för de människor som regelmässigt liksom för dem som sporadiskt tvingas äta medicin. Det har sagts att det är svårt att exakt beräkna hur mycket kostnaden är, men i stort torde det röra sig om ytterligare 60 miljoner kronor i form av läkemedelsrabatter under 1968. Samtidigt har genom socialministerns förslag kostnaden begränsats vid varje expeditionstillfälle till 15 kronor, när man köper medicin som ordinerats genom läkare eller tandläkare — det sista är ett nytt moment — och förutsättningen är dessutom att medicinen är receptbelagd. Herr Kaijser pläderade nu för sitt förslag som han framfört i en motion. Förslaget ger en god illustration till de mycket komplicerade och besvärliga förhållanden som ligger bakom en förbättring och reformering av läkemedelsförmånerna. Redan 1959 framlades ett förslag som efter remisskritik lämnades över till 1961 års sjukförsäkringsutredning, vars förslag ligger till grund för propositionen. :Socialministern — har emellertid inte helt kunnat följa detta förslag, och utredningsmannen herr Kaijser har i samband med riksdagsbehandlingen kommit med ytterligare ett alternativ. Det är alltså komplicerat att tillgodose alla dessa önskemål. Det är en kompromissprodukt som vi har kommit fram till, och jag vill påstå att det är en god kompromiss. Jag ber alltså att få yrka bifall till det som andra lagutskottet föreslår. Får jag bara dessutom säga, att jag ser detta som en reform inom ett komplex där det är svårt att forma de olika bitarna på ett sådant sätt att de redan på förhand är gjorda att passa in i en sjukvårdsreform, vars slutliga utformning fortfarande är under utredning och prövning. Därför är förslaget åtminstone enligt min uppfattning mycket välkommet. Det hade varit illa om man tvingats vänta på den slutliga inpassningen. Men detta leder också till en slutsats, nämligen den, att man så småningom måste komma fram till någonting där hänsynen till kostnader för läkemedel inte bara är beroende på vilken konsumtionsstorlek av läkemedel man har utan också avpassad till den form av vård som läkemedelsförbrukaren befinner sig i. Där har man den andra komponenten i detta sammanhang, och därför ser jag detta som ett bra förslag, men ett för slag som senare kanske ändå måste ges en annorlunda utformning. Hur, det vet jag inte nu. Det är också möjligt att det inte behöver göras, men jag har velat påpeka denna detalj.

Herr talman! Jag ber att med det anförda än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Rätten att ha och få utföra ett arbete är ju det viktigaste för varje människa. Det finns ju alltid grupper som det är svårt att inordna i arbetslivet av olika anledningar. När det som nu är något mindre arbetstillfällen så blir situationen för dessa grupper ännu svårare. En grupp människor som är svårplacerade i arbetslivet är de s.k. hemmadöttrarna, alltså kvinnor som av hänsyn till sina föräldrar avstått från yrkesutbildning och stannat hemma för att i stället hjälpa och vårda föräldrarna. Under den tid de vårdar föräldrarna är det viktigt att de får den ersättning, som nu utgår från iandstingen för hemsjukvård, och om föräldrarna är ålderdomssvaga bör döttrarna avlönas genom kommunens hemsamarittjänst; därigenom träder det sociala systemet i kraft. Men så dör föräldrarna, och då står kvinnorna utan arbetsuppgifter och i de flesta fall också i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Samma förhållande gäller också för de kvinnor som påtalats i motion nr 626 i första kammaren av herr Thorsten Larsson m.fl., nämligen trotjänare, som när arbetsgivaren avlider har det besvärligt. Det gäller här i de flesta fall kvinnor som är i 55—560-årsåldern. Den här gruppen kvinnor är numera inte så stor, men det gör ju inte situationen bättre för den enskilde som det berör. Det angelägnaste är ju att det går att ordna med omskolning och sedan ett arbete, men av erfarenhet vet vi att det är svårt att i praktiken ordna detta. Hur skall vi då kunna ordna detta på bästa sätt? Vi motionärer har pekat på att vi eventuellt skulle kunna tumma litet på de medicinska kraven för förtidspensionering. Utskottet anser att man inte kan skilja ut grupper, som skulle få särskilda förmåner inom pensioneringen, och jag kan mycket väl förstå utskottets tveksamhet att besluta sig för att göra ett undantag. Utskottet förutsätter att de förslag, som finns i KSA utredningens delbetänkande om omställningsbidrag, skall gälla även för dessa kvinnor. även jag hoppas det, men jag ställer mig ganska tveksam, ty om bidraget skall kunna utgå, så måste det ha förelegat ett anställningsförhållande. Tyvärr är det väl så, att det är sällan som det föreligger ett anställningsförhållande mellan kvinnorna i fråga och deras föräldrar. Dessutom måste de vara i 60-årsåldern. Men vad jag i stället hyser förhoppningar om är att vi skall få en allmän sysselsättningsförsäkring, som =:dessa kvinnor då skall kunna inordnas i. Ja, herr talman, jag har inget yrkande utan hoppas att vi framdeles på något sätt skall kunna klara situationen för dessa kvinnor.

Herr talman! Vid åtskilliga tillfällen tidigare har här i kammaren behandlats motioner om hemmadöttrarnas försörjningsproblem. I fjol behandlades en motion som syftade till en uppmjukning av reglerna om förtidspension för hemmadöttrar. I sitt utlåtande i fjol framhöll utskottet att det uppenbarligen fanns ett hjälpbehov när det gäller dessa hemmadöttrar som inte täcktes genom förtidspension, förtida uttag av ålderspension eller socialhjälp. Fru Olsson har redan påpekat, att utskottet fann att det skulle vara principiellt oriktigt att bryta ut vissa kategorier försäkrade och bevilja dem pensionsförmåner efter andra regler än som gäller för övriga. Utskottet ställer sig även nu avvisande till tanken att inom förtidspensionen införa särskilda förmåner för hemmadöttrar. Utskottet anser inte heller att motionerna I: 626 och II:562, som går ut på att kategorin trotjänare skall få särskilda förmåner inom den allmänna pensioneringen, kan bifallas. Utskottet skriver i sitt utlåtande: »Lösningen på försörjningsproblemet för friställda trojänare bör liksom för hemmadöttrarna sökas inom arbetsmarknadspolitikens område. För trotjänarnas del torde även ett genomförande av KSA-utredningens förslag om omställningsbidrag kunna få betydelse.» Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.